Fru talman! har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att människor med bilstöd kompenseras för ökade kostnader med anledning av höjda fordonsskatter. Han har även frågat om jag anser att konsekvenserna av bonus malus är tillräckligt utredda och belysta för personer med funktionsvariationer som är beroende av bil och om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av detta. Bilstödet är en betydelsefull förmån för att främja delaktigheten i samhället för vuxna och barn med funktionsnedsättning. Den 1 oktober förra året höjdes tilläggsbeloppen inom bilstödet för att kompensera för högre kostnader vid anpassning och inköp av bil. Den förhöjda fordonsskatten för bilar med högre utsläpp av koldioxid riskerar trots denna förändring av bilstödet att leda till oönskade effekter för personer som inte har möjlighet att välja ett fordon med lägre utsläpp, till följd av en funktionsnedsättning som kräver en större bil. Regeringen avser därför att undersöka hur en kompensation inom bilstödet kan utformas för den fördyring som den förhöjda fordonsskatten kan innebära för bilstödsmottagare. Jag vill betona att regeringen löpande följer frågan om möjligheter för personer med funktionsnedsättning och anhöriga att ta del av bilstödet.
Fru talman! Tack, finansministern, för svaret! Fru talman! Det här är ingen ny fråga som jag debatterar med finansministern. Det har vi gjort i ett par år nu. För den som inte känner till det kan jag berätta att det finns ett mycket viktigt samhällsstöd för familjer som till exempel har barn som behöver rullstolar. Det kan också handla om vuxna som behöver en anpassad bil. Man kan få ett anskaffningsbidrag för bilen, och man kan få ett bidrag för den utrustning som behövs; den utrustningen kan egentligen vara hur dyr som helst. Det är ett viktigt samhällsstöd. Om man köper en bil i dag kan man få upp till 40 000 kronor i anskaffningsbidrag. Vad betyder det då att regeringen har infört straffskatten på minibussar? Det betyder att man kan få 40 000 i anskaffningsbidrag, men man kan få betala upp till 120 000 kronor i straffskatt. Det innebär att familjen som kanske har två barn och bor i Gävle får betala 80 000 kronor extra i skatt. Det kostar 120 000 kronor, och man får 40 000 kronor. Det blir 80 000 kronor extra. Det innebär att man i praktiken inte får något anskaffningsbidrag. Det finns också ett regelverk för hur gammal en bil får vara och hur många mil den får ha gått. Allt detta är känd materia för regeringen och finansministern. För mig är det svårt att förstå varför man inte löser frågan för de familjer som är i behov av bil. Det är inte förvånande i sig, fru talman, för regeringen har sedan 2014 gjort kraftiga nedskärningar på stödet till funktionsnedsatta. Det är helt i enlighet med det uttalande som finansministern själv gjorde när hon talade om att man var tvungen att spara pengar på funktionsnedsatta för att bland annat finansiera flyktingmottagandet. Det här ledde till våldsamma reaktioner från funktionshindersrörelsen. Det är positivt att finansministern i sitt svar och i det pressmeddelande som har gått ut säger att man ska undersöka hur en kompensation inom bilstödet kan utformas för den fördyring som den förhöjda fordonsskatten kan innebära för bilstödsmottagare. Det är ändå ett litet steg i rätt riktning. Men, fru talman, för en regering som tänker sätta sprätt på 75 000 miljoner är det konstigt att man inte hjälper dem som behöver mest hjälp först. I detta fall vore det väldigt enkelt att lösa situationen. Det finns i dag ett visst system som innebär att den som till exempel har ett parkeringstillstånd för funktionsnedsatta är undantagen från trängselskatten. Det finns en färdig myndighet, en färdig blankett och ett färdigt system. Det vore väldigt enkelt om regeringen och finansministern ville lösa situationen. Jag misstänker att det med Finansdepartementets duktiga tjänstemän skulle kunna gå på rekordkort tid om man ville göra det här. Men i finansministerns svar framgår inte alls när det nya systemet i så fall skulle vara på plats. "Regeringen avser därför att undersöka hur en kompensation inom bilstödet kan utformas." Det är väldigt luddigt och fluffigt. Det finns ingen konkretion i vare sig finansministerns svar eller det pressmeddelande som har gått ut. Jag skulle därför gärna vilja veta av finansministern vilken tidslinje som finns för den utredning som ska göras. Delar finansministern uppfattningen att väldigt många funktionsnedsatta med behov av bil nu hamnar i en svår situation?
Fru talman! Regeringen har genomfört flera förbättringar av bilstödet just för att vi ser att bilstödet fyller en väldigt viktig funktion. Det handlar om att personer som har en sådan funktionsnedsättning att de behöver en anpassad bil ska ha möjlighet att röra sig i samhället precis som alla andra. Det är något som vi i Sverige ska vara väldigt stolta över. Hela reformen med personlig assistans har möjliggjort för väldigt många med funktionsnedsättning att leva ett bättre liv än vad de annars hade haft möjlighet till. Bilförmånen är naturligtvis en del i det detta. Regeringen har även genomfört förbättringar av den personliga assistansen efter de handläggningsförändringar som skedde hos Försäkringskassan. Dessutom har ytterligare förbättringar utretts. Bilstödet förbättrades den 1 oktober förra året. Sedan dess har också andra förändringar skett. Det har bland annat funnits en del väntetider i handläggningen, och där har vi genomfört förändringar i det elektroniska informationsutbytet mellan Försäkringskassan och Trafikverket för att försöka effektivisera och därmed snabba på handläggningen. Därutöver behöver Försäkringskassan inte begära in lika mycket information som tidigare. Detta förväntas också förkorta handläggningstiderna. Det har dessutom skett en del andra förbättringar. Vi har dock varit tydliga med att vi ser behov av en översyn av bilstödet. Det pågår ett arbete för att se hur man på ett bättre sätt kan kompensera personer som är i behov av ett bilstöd för att det ska bli bättre, mer träffsäkert och ge större kompensation för de förändringar som vi gör i bonus malus-systemet och som görs av helt andra orsaker. Vi behöver nämligen ställa om fordonsflottan. Men jag är väl medveten om att det inte finns miljövänliga alternativ för vissa specifika behov som kan finnas hos dem som har en specialanpassad bil. Med detta sagt finns det i den omfattande budget som vi kommer att presentera andra förbättringar som kan komma en del av de personer som har funktionshinder till del. Exempelvis avskaffar vi nu skatteklyftan mellan löntagare och personer som lever på sjuk och aktivitetsersättning. Det finns även många med funktionshinder som arbetar och då får del av den andra, vanliga skattelättnad som vi gör för alla. För de personer med funktionshinder som gör att de inte kan arbeta blir det en rejäl skattesänkning. Den orättvisa som har funnits i många år som gjort att personer med funktionshinder som innebär att de inte kan arbeta betalar högre skatt än vanliga löntagare kommer vi nu att ha möjlighet att utradera från den 1 januari nästa år. Jag har dock med bestörtning hört om reaktioner från moderater som menar att det här skulle undergräva arbetslinjen. Det finns även moderata riksdagsledamöter som har twittrat om att det är förskräckligt att sänka skatten för bidragstagare. Delar Lars Beckman sin riksdagskollegas syn på personer som har funktionshinder som gör att de inte kan arbeta och att man bara avfärdar dem som bidragstagare?

Fru talman! Vi kan gärna prata om Moderaternas politik i en annan interpellationsdebatt. Med anledning av finansministerns inlägg kan jag glädja henne med att hon kommer att få äran att kallas till riksdagen fler gånger för att debattera funktionshinderspolitik. Fru talman! Denna interpellation handlar om bonus malus, den straffskatt på bilar som regeringen har infört. Den påverkar många, fru talman. Den påverkar rörmokaren som är i behov en hantverkarbil. Den påverkar även elektrikern som är i behov av en hantverkarbil och så vidare. Jag kan räkna upp många olika yrkesgrupper och småföretagare som drabbas mycket hårt av den straffskatt på hantverkarbilar och annat som regeringen har infört. Det har naturligtvis gjorts med avsikt. Det sa finansministern själv här. I dessa fall kan möjligtvis ta tillbaka det här från kunden, det vill säga det blir dyrare att be rörmokaren komma. Rörmokaren och andra hantverkare måste förstås ta in kompensation för den straffskatt som regeringen har infört. Men, fru talman, hur är det med den som har en funktionsnedsättning eller den familj som bor i Sätra utanför Gävle och har två barn med permobil? De har ingen att skicka notan till, utan de är beroende av en minibuss för att kunna förflytta sin familj och sina barn. När man inför en straffbeskattning på minibussar tycker jag, fru talman, att det anständiga vore att utreda konsekvenserna först. Det verkar inte ha funnits en enda person inom socialdemokratin eller i Miljöpartiet som har funderat på vad detta får för konsekvenser. Vad får det för konsekvenser för Sveriges alla funktionsnedsatta i behov av bil? Det borde man rimligtvis ha utrett först. När man för några år sedan fick klart för sig att det inte är något bra system och att det stenhårt drabbar dem som är i behov av bil borde man skyndsamt ha ändrat sig. Man borde naturligtvis snabbare än blixten ha tänkt att det inte blev särskilt bra, fru talman. Vi får nu signaler från hela Sverige, från Ystad till Kiruna, om familjer som inte kan skaffa bil på grund av bonus malus. Det handlar om familjer med särskilda behov. Det kan vara familjer som kanske har fått sin personliga assistans indragen på grund av finansministerns regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 om att minska timmarna. Finansministern har säkert själv läst sin egen budget där det står att antalet personer med LSS kommer att fortsätta sjunka. Det står i finansministerns egen budget! Det är bra att Socialdemokraterna numera är för LSS. När den infördes av Carl Bildts regering röstade de nämligen emot den. Nu handlar dock interpellationen om bonus malus. Jag noterar att finansministern med kirurgisk precision undvek ett par konkreta frågor, men jag tar dem igen. När kommer den förändring att vara på plats som innebär att den som har behov av en minibuss inte straffas ut på grund av bonus malus? När ska familjerna våga beställa en minibuss som gör att man kan åka omkring med de två barn som behöver permobil i minibussen? När kommer utredningen att vara på plats? Med tanke på att ni tänker sätta sprätt på 75 000 miljoner kanske det finns några tiotals miljoner för att verkligen hjälpa dem som behöver samhällets stöd mest. Min fråga till finansministern är alltså: När kommer utredningen att vara klar? När kommer stödet att vara på plats, som gör att familjer som är i behov av att ta med sig sin rullstol för att kunna leva som alla andra faktiskt också kan göra det?
Fru talman! Lars Beckman säger att vi pratar om bonus malus och att jag bör hålla mig till bonus malus. Men jag kan konstatera att Lars Beckman pratar om väldigt mycket annat än bonus malus, nämligen om stöd till funktionshindrade generellt. Lars Beckman menar att det finns funktionshindrade som hör till dem som behöver samhällets stöd mest. Det är en uppfattning jag delar. Det gäller inte minst de som har ett funktionshinder som gör att de inte kan arbeta. Det är en grupp som inte på samma sätt som många andra har fått ta del av den ekonomiska tillväxt som vi har haft i Sverige de senaste decennierna. De har tvärtom, sedan Moderaterna införde jobbskatteavdragen, straffbeskattats. År efter år har de betalat högre skatt än människor som arbetar. Det är en orättvis skatteklyfta. Men när vi nu tar bort den protesterar Moderaterna, och de avfärdar en hel grupp svenskar som bidragstagare. Vi har väldigt olika syn, tycks det. Sedan verkar Lars Beckman vara generellt kritisk till bonus malus. Det är en annan debatt vi kan ha. Men jag hoppas verkligen att Lars Beckman inte använder funktionshindrades behov av bilstöd när han egentligen är kritisk till bonus malus generellt. Vi arbetar nu i Regeringskansliet med ett förändrat och förbättrat bilstöd. Det gör vi naturligtvis med en hög skyndsamhet. Jag tycker att det är angeläget. Vi genomförde förbättringar den 1 oktober förra året. Det skedde ytterligare förbättringar nu i somras för att korta handläggningstiderna. Och jag ser fram emot att vi snart kommer att vara framme med det förslag som har aviserats om ytterligare förbättringar i bilstödet, inte minst för dem som påverkas av malus i bonus malus. Sedan kan det naturligtvis vara så att vi har en teknisk utveckling som gör att det finns bättre möjligheter att köpa laddhybrider även inom detta segment så småningom.

Fru talman! Ja, Sveriges funktionsnedsatta har haft en tuff tid sedan 2014. Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar har på sin hemsida en uppställning med 18 stycken försämringar som finansminister Magdalena Andersson och regeringen har gjort, varav bilstödet är ett. Sedan är det nedskärningar i LSS och bostadsanpassning. Den som vill kan gå in på rbu.se och läsa själv. Ni behöver inte tro en moderat riksdagsledamot om ni inte vill. Denna interpellation handlar mycket riktigt om känd materia. Finansministern har vetat om i flera år att bonus malus slår stentufft mot Sveriges funktionsnedsatta. Man har inte agerat. Man har inte gjort någonting, tyvärr, för att rätta till situationen. Nu har man gått ut i ett pressmeddelande med en väldigt fluffig text om att man eventuellt kommer att göra någonting. Då är frågan: När kommer man att göra någonting? Jag ska bjuda på ett gratis förslag. Med kanske några dagars eller någon månads framförhållning skulle man kunna införa det system som finns för trängselskatt. Det finns en myndighet. Det finns en färdig blankett. Det finns ett automatiserat system. Man gör helt enkelt så att den som har parkeringstillstånd för funktionsnedsatta eller som har en anpassad bil, beroende på vilket system man väljer, undantas från straffbeskattningen av minibussar. Det vore ett mycket enkelt och rakt och ärligt system. Och det skulle lösa problemet, fru talman, så att barnfamiljen i Sätra med två permobiler skulle kunna byta bil. I dag är det ett mycket stort antal familjer som inte kan byta bil på grund av regeringens straffskatt på minibussar. Fru talman! Jag frågar - tredje gången gillt: När kommer det systemet att vara på plats, som gör att barnfamiljer har råd att köpa bil?
Fru talman! Jag tycker att det är bra när man håller sig till sanningen också i politiska debatter. Här säger Lars Beckman att regeringen inte har gjort någonting. Det är inte sant. Den 1 oktober, för knappt ett år sedan, höjdes efteranpassningsstödet med över 50 procent. Och tilläggsbidraget höjdes med över 50 procent. Man kan diskutera om det är tillräckligt mycket eller inte, men det går inte att påstå att regeringen inte har gjort någonting. Jag kan konstatera att Lars Beckman inte svarade på frågan om han delar sin riksdagskollega Hanif Balis syn på alla funktionsnedsatta som inte har arbetsförmåga och som nu får sjuk och aktivitetsersättning. Kan man bara avfärda alla de svenskarna som bidragstagare? Där var Lars Beckman tyst. Men nu äntligen, i den här budgeten, föreslår regeringen att man ska avskaffa den orättvisa skatteklyftan, det som har kallats för funkisskatten. Moderaterna har avfärdat det. De menar att det skulle göra att Lars Beckman och jag och andra skulle jobba mindre. Det är ett helt ologiskt och ohållbart argument. Frågan är: Varför, egentligen, vill man att straffbeskattningen av funktionshindrade ska fortsätta? Jag hoppas att riksdagen röstar på ett sådant sätt att vi äntligen kan avskaffa det som kallas för funkisskatten.